Herr talman! Herr Arne Pettersson framhöll att frågan om kollektiv anslutning till politiskt parti är en intern facklig fråga. Jag kan inte dela den uppfattningen. Jag kan därför inte heller dela den uppfattningen, att den som har varit verksam inom fackföreningsrörelsen — det finns ju många framstående representanter för fackföreningsrörelsen här i kammaren — skulle besitta någon större sakkunskap än andra i den här frågan. Den gäller de politiska partiernas sätt att arbeta och är en allmänpolitisk fråga. Jag har ingen som helst förståelse för att vissa personer försöker att upphöja sig till något slags superexperter på denna fråga. Herr Pettersson förklarade vidare att de skäl som anfördes i arbetarrörelsens barndom för den kollektiva anslutningen fortfarande gäller. Herr Yngve Persson instämde i viss del. Detta är, herr talman, högst märkligt. Jag nämnde i mitt första anförande några av dessa skäl. Jag framhöll att den allmänna rösträtten då inte var införd i vårt land. Jag nämnde att Hjalmar Branting också förklarat att när den väl var genomförd så blev läget helt förändrat. Det kan väl ändå inte, herr Pettersson, vara ett skäl som fortfarande gäller. Jag antydde ytterligare ett skäl — samma skäl som Arthur Engberg en gång anförde — nämligen att SAP var ett klassparti. Jag citerade vad han sagt, nämligen att om partiet skulle avkläda sig sin klasskaraktär och presentera sig som ett parti ovanom klasserna bortföll också det sakliga underlaget för dess bibehållande av den kollektiva anslutningsformen i fråga om fackföreningarna. Jag betonade vidare att nya skäl hade tillkommit som förändrade situationen, såsom framväxten av en rad nya fackliga organisationer som proklamerat sin partipolitiska neutralitet. Jag framhöll också att kraven på vår demokrati har ökat; vi har rätt att ställa ambitionerna högre i fråga om dessa saker. Herr Yngve Persson anförde också en annan synpunkt som jag inte kan låta stå oemotsagd, även om den faller vid sidan om vad saken här gäller. Han uttalade att folkpartiet skulle ha visat ringa intresse för klassoch privilegiefrågorna, som han uttryckte det. Jag bestrider detta på det bestämdaste. Folkpartiet har konsekvent verkat för både frihet och social rättvisa. Det är ju själva grunden i socialliberalismen. Folkpartiet har konsekvent tagit av stånd från det tänkande i klasstermer som här har kommit till uttryck i så hög grad.

Herr talman! Jag begärde replik när herr Arne Pettersson var uppe i talarstolen, men på grund av något missförstånd har jag inte fått ordet förrän nu. Sedan dess har det sagts en hel del i debatten, och jag skall därför fatta mig mycket kort. Jag har diskuterat med herr Pettersson många gånger, så jag är mycket väl förtrogen med hans debattmetoder. Men den här gången kastade han ut någonting som väl ändå måste vara en bumerang. Han sade nämligen att vi som stod här och talade mot kollektivanslutningen försökte göra gällande att fackföreningsmedlemmarna var så illa utrustade i andligt avseende — han räknade upp en hel rad adjektiv — att de inte kunde begripa vad det här var fråga om.

Jag tycker att herr Arne Pettersson var ute på mycket, mycket hal is i detta sammanhang.

Man kan vara övertygad om att om 90 procent folkpartister är med i en organisation går dessa aldrig med på någonting som går så helt emot deras frihetslidelse som en kollektivanslutning. Är det ”kvalificerad omdömeslöshet” har herr Yngve Persson rätt. När det sedan gällde historieskriv ningen erinrade herr Yngve Persson om att folkpartiets ledare funnit anledning att rikta en kritisk maning till medlemmar av folkpartiets ungdomsförbund. Ja, det är riktigt. Jag beklagar verkligen att det finns medlemmar i folkpartiets ungdomsförbund som är lika historiskt okunniga som herr Yngve Persson och därför behöver läsa om sin historia. Men, herr Yngve Persson, det går inte att bestrida att när den allmänna rösträtten genomfördes och grunden till vårt demokratiska samhälle lades så var det liberalerna som var i majoritet och genomförde denna stora reform. Den första socialdemokrat som över huvud taget kom in i detta hus var Hjalmar Branting, och han valdes på en liberal sedel. Även det hör till historien. Herr Yngve Persson gick återigen till attack mot folkpartiet för att vi inte skulle ha motionerat mot det uppenbart odemokratiska förhållandet att kroppsarbete i detta land diskrimineras. Vi i folkpartiet vill absolut inte vara med om någon diskriminering av kroppsarbete. Vi har motionerat i mångt och mycket, herr Yngve Persson, och jag erkänner att vi kanske borde ha tryckt på med motioner även här, men också herr Yngve Persson och hans meningsfränder kunde ju ha tagit initiativet. I ett anförande under höstriksdagen, som gällde andra frågor — skolfrågor — pekade jag på att folkpartiet under ett antal år gång på gång återkommit med motioner, som riksdagen avslagit, men som nu — i fjol — kom igen som kungliga propositioner. Det kanske behövs påtryckningar även här.

Herr talman! Det är ingen trängtan efter att gå upp i en debatt som redan varit lång nog som har föranlett mig att begära ordet. Denna fråga återkommer för övrigt också sannolikt vid en kommande riksdag och tillfälle ges då för dem som till äventyrs kommer tillbaka till den nya enkammarriksdagen att yttra sig. Jag begärde ordet för att rätta till Yngve Perssons felaktiga påstående. När herr Yngve Persson i ett trängt mål säger att detta med kollektivanslutningen egentligen inte är någonting annat än vad som sker när det gäller RLF och Mjölkcentralen, tar han grovt fel. Jag hoppas att det inte är medvetet. Det är där, som herr Torsten Bengtson sagt, i första hand fråga om ett inkassouppdrag, där man t.o.m. tar betalt för den service som inkasseringen av avgifterna innebär. Det brev som herr Yngve Persson åberopar och som en sagesman har visat honom kan vara ett brev som en lokalavdelning beslutat sända och som helt enkelt är en förfrågan huruvida vederbörande vill bli medlem av RLF. Vill han det inte, har han att avge en reaktion. Det är frågan ja eller nej. Det är således en förfrågan om medlemskap och ingenting annat. Metoden måste väl ändå vara den mest diskreta som kan förekomma. Det är också i mycket begränsad omfattning som den använts. Men nu är det ju, herr Yngve Persson, inte här fråga om anslutning till ett politiskt parti utan till en facklig organisation, och det var därvidlag som herr Yngve Persson gjorde sitt stora misstag vid sin jämförelse. Jag vet inte efter vilka grunder man går till väga när man ansluter medlemmar inom de fackliga organisationerna, exempelvis i herr Yngve Perssons eget förbund. Men den saken har över huvud taget inte diskuterats i kammaren, och det finns ingen anledning att ta upp den till diskussion. Jag skulle dock kunna tänka mig att metoderna i vissa fall är betyd ligt hårdhäntare än utsändandet av ett brev som vederbörande har att avge reaktion på. I ett sådant fall är det ju fråga om ett personligt avgörande och inte något klubbslag över vederbörandes huvud, och det är där den väsentliga skillnaden ligger. Jag vill ännu en gång understryka att vad vi här diskuterar är frågan om sättet för anslutning till politiska partier och då kollektiv sådan och inte anslutning till fackliga organisationer. Det är inte heller fråga om fackliga organisationers rätt att ge anslag till politiska partier — jag har inte hört att den frågan figurerat i denna debatt. Jag tycker nog att herr Yngve Persson bör hålla dessa saker isär.

Herr talman! Herr Yngve Persson beklagade att jag inte i bagaget hade med någon sten för att klippa till honom med. Men jag sade ju ifrån att jag inte ville kasta någon sten på honom, och varför skulle jag då släpa med mig någon sten? Sedan vill jag också säga några ord om RLF, trots att jag egentligen inte skulle göra det. Jag tycker att jag inte kan låta bli, eftersom jag också har erfarenhet av RLF, som inte heller är Guds bästa barn. Herr Persson är icke felinformerad om problemet RLF och mjölken.

RLF skickade, precis som herr Persson säger, ut meddelande om att eftersom man nu hade köpt den eiler den gården och producerade mjölk som man lämnade till mejeriet, så skulle man betala avgift för medlemskap i RLF. Men jag och andra som brukar handla ungefär efter vad vi tror vara riktigt, vi sade nej. Denna erfarenhet är bekräftad också ifrån många andra håll. Herr Persson menade att jag drog felaktiga slutsatser, men här drar också herr Persson en felaktig slutsats. Om en annan organisation handlat ojust, är väl inte detta något motiv för att man skall handla ojust inom fackföreningsväsendet och genomdriva kollektivanslutning. Herr Werner talar om att man inte skall moralisera. Vi hörde ju var och en var han hörde hemma på den punkten. Han och hans parti har naturligtvis blivit utsatta för påtryckningar, så att han vet vad det här vill säga. Varför skall man inte moralisera? Vad menas med moralisering? Det menas att hävda den handlingslinje man tror vara riktig, och det skall man väl göra. Till sist vill jag säga att tvångsanslutningen, som också herr Werner bekräftade, har skapat oro inom fackföreningsrörelsen. Det råder ingen tvekan om den saken. Men det finns en förklaring till att man behöver tvångsansluta socialdemokrater. De skulle väl inte behöva tvångsanslutas. Jag vill påpeka att vår kritik inte lägger sig i att man kollektivansluter socialdemokrater. Herr Bengtson sade klart ifrån att kritiken gäller att man tvångsansluter andra människor. Man kan utgå ifrån att det är psykologiskt fullständigt orimligt att alla som skulle vilja säga nej har kurage att göra det när de är anställda på en viss arbetsplats och med i fackföreningen. Det finns så många svaga människor här i världen, och det är orimligt att begära att de skall härda ut med det tryck det innebär att säga nej. Men varför behöver man ansluta socialdemokraterna, herr Persson? Jo, därför att även inom den socialdemokratiska politiska rörelsen — den i all ära, jag betonar det — håller idealiteten på att helt försvinna, så att man måste ta till tvångsåtgärder för att få folk att betala ut pengar till partiet. Det har många vittnat om.

Herr talman! Till herr Kilsmo skall min replik bli mycket kort. Han säger att vi behöver ansluta socialdemokrater till vårt parti därför att idealiteten håller på att försvinna ur partiet. Jag vill påminna herr Kilsmo om att den relativa andelen kollektivanslutna var betydligt större vid den tidpunkt när herr Kilsmo gick in i detta parti utan att då lida av kollektivanslutningen. Till herr Sveningsson har jag bara två små saker att säga. Jag förstår att han inte förstod det här med det ställföreträdande lidandet och den baskiska historien. Han såg det här i fysisk mening. Och då förstår jag honom, att det är lättare för mig att komma ned i en barnsäng än för herr Sveningsson. Så då kanske vi förstår varandra. Men det viktiga är att herr Sveningsson oemotsagd av någon i högerpartiet har svarat på direkta frågor att man här vill ha en lagstiftning. Och det blir, herr Sveningsson, icke en lagstiftning mot det socialdemokratiska partiet till någon del, utan en lagstiftning mot fackföreningsrörelsens organisationers rätt att besluta i vissa frågor — en inskränkning av rörelsemöjligheten för den fackliga rörelsen. Herr Werner var, såvitt jag förstår, alldeles främmande i denna debatt. Det underliga med herr Werner och hans parti är att man från tid till annan har olika ståndpunkter när det gäller kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Ibland beror det på att man har tänkt själv, ibland beror det på att andra har tänkt i stället. Men vad som är notabelt i den fas där man nu befinner sig är att vi här för en gångs skull stöter på en enig opposition där kommunisterna med herr Werner lägger sig i samma barnsäng som herr Sveningsson. Det mesta av vad herr Richardson sade i sitt senaste inlägg tror jag att jag bemötte i mitt förra anförande. Herr Richardson säger att han principiellt och faktiskt kunde acceptera tanken på riktigheten i en kollektiv anslutning när man slogs för den allmänna rösträtten. Då var det acceptabelt. Men den allmänna rösträtten har, som arbetarrörelsen sett den, hela tiden varit ett medel att skaffa sig ett politiskt inflytande som skulle möjliggöra en reformering av samhället och skapa en bättre situation än tidigare för de svaga, de många. Då blir frågan: Är det riktigt att använda kollektivanslutningen för att skaffa sig ett medel, medan det skulle vara oriktigt att använda samma kollektivanslutning när man skall genomföra något med detta medel? För mig är detta obegripligt. Vad som finns kvar är ju den ojämlikheten i samhället vilken i dag liksom tidigare nödvändiggör för de fackligt organiserade, för arbetare och tjänstemän, att sammansluta sig och tillvarata sina intressen. Detta är inget historiskt fenomen. Det är inte mer historiskt än att vi för tio år sedan äntligen fick beslutet om tjänstepension för alla. Det skedde efter en oerhört hård och uppslitande strid med den gamla vanliga frontställningen: å ena sidan socialdemokratin och huvuddelen av fackföreningsrörelsen, å andra sidan fackföreningsrörelsens motståndare på arbetsmarknaden och de borgerliga partierna. Detta kommer igen. Under hela det fortsatta reformarbete som vi har att se fram emot räknar jag, herr Richardson, med att vi i stort sett har samma frontställning. Så snart det uppstår en stor politisk fråga med anknytning till kampen på arbetsmarknaden, stiger folkpartiet alltid över på arbetsgivarsidan. Det är medvetenheten om detta som gör att samma motiv för en intim samverkan mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin som fanns vid sekelskiftet, och som har accepterats av herr Richardson, finns kvar i dag. Min vän herr Axel Andersson sade att han känner till mina debattmetoder. Jag känner till herr Axel Anderssons "också. En av de mindre trevliga som han fortfarande har kvar är att medvetet missförstå vad som sägs.

Om herr Axel Andersson missförstod det, tror jag det till en del kan bero på min bristande förmåga att uttrycka mig, men det kanske till större delen beror på hans oförmåga att lyssna.

Herr talman! Vid 1968 års debatt om dessa frågor yttrade en ledamot av andra kammaren följande: ”Jag är tillräckligt initierad för att våga säga att den fackliga rörelsens beslutsfunktioner hör till det mest demokratiska man kan åstadkomma. Ja, jag vågar påstå att de är vida överlägsna mycket annat som man kallar demokrati.” Jag hyser den största respekt för den fackliga rörelsen men icke för den argumentationsteknik som herr Arne Pettersson här har utnyttjat. Efter att ha hört honom kan man verkligen fråga sig om den citerade beskrivningen är riktig. Jag har framhållit att man kan förstå de skäl som i början av 1900-talet anfördes för att tillämpa facklig eller kollektiv anslutning. Jag refererade till Hjalmar Brantings yttrande, att när väl den allmänna rösträtten var genomförd då har dessa skäl bortfallit. Jag har vidare påpekat att meningarna var mycket delade redan på den tiden om det lämpliga i detta system. Jag finner inte någon anledning att i denna debatt ta upp alla andra frågor som här har berörts. Den argumentationsteknik som herr Arne Pettersson har använt sig av kan jag inte finna korrekt.

Herr talman! Jag kanske skall uppträda som vittne här. Herr Yngve Persson tog upp frågan om hur medlemsanslutning har gått till inom RLF.

Det var väldigt många som på det sättet blev medlemmar. Jag menar inte att systemet på något sätt skulle vara fel, ty det är ju detsamma som används vid kollektivanslutning av fackföreningsfolk till det socialdemokratiska partiet. Jag talar om detta bara därför att herr Bengtson bestred att system som jag här beskrivit förekommit inom RLF. I praktiken har det åtminstone inom Norrbottens läns producentförening fungerat så som jag här har relaterat.

Herr talman! Endast några synpunkter i all korthet. Herr Arne Pettersson sade i ett tidigare inlägg att denna debatt fördes av personer utanför fackföreningsrörelsen. Jag skulle bara vilja hänvisa herr Arne Pettersson till att huvudmotionären i andra kammaren är en LO-ansluten medlem av moderata samlingspartiet, och i den debatt som andra kammaren nyss avslutat har han varit en av huvudtalarna i denna fråga. Herr Björks reflexioner i samband med tolkningen av FN-konventionen fyller mig med förvåning. Jag trodde att herr Björk noterat — och det har han säkert också — det inslag i den moderna rättighetsdebatt som försiggår praktiskt taget över hela världen just nu och som består i att man är överens om att den enskilde medborgaren skall ha rätt till föreningsfrihet, rätt att associera sig med andra. Men det finns en annan sida av problemet: han har rätt till en politisk åskådning utan inblandning från andra, och han har rätt till att stå utanför föreningar. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp Europarådets konvention i samma sak; jag vill bara hänvisa till artiklarna 9, 10, 11 och 14, där herr Björk kan finna belägg för denna ståndpunkt. I Sverige förs denna debatt för närvarande inom <:grundlagberedningen, och jag kan säga så mycket som att samma tvåsidighet av problemet där har kommit till klart uttryck. Herr Yngve Persson sade i sitt inlägg att reservationsrätten användes flitigt. Han sade också att han sitter i LO:s ledning, och det vet ju kammarens l1edamöter. Jag skulle vilja be herr Yngve Persson lämna några siffror, som LO säkert har: Hur många har reserverat sig mot kollektivanslutning genom fackföreningsrörelsen? Om herr Yngve Persson lämnar dessa siffror skulle i varje fall någon nyhet komma in i kammarens protokoll från denna debatt.

Herr talman! Herr Hernelius” kommentar till mitt tidigare inlägg fyller mig med om möjligt ännu större förvåning än den som han har visat. Han framhåller mycket riktigt att föreningsrätten, rätten att sammansluta sig, är en rättighet som ägnas stort intresse i den internationella debatten. Det har också kommit till uttryck i den FN-konvention som tidigare här i dag har citerats. För att rädda sin stackars borgerlige broder, herr Torsten Bengtson, påpekade herr Hernelius att det icke enbart är fråga om rätten att associera sig utan även om rätten att ställa sig utanför organisationer. Varken den ena eller den andra frågan beröres av debatten om kollektivanslutning.

Herr talman! Efter mitt senaste inlägg var jag fast besluten att inte mera gå upp i talarstolen i denna debatt, men jag kan inte underlåta — kanske inte så mycket för debattens skull här i kammaren som för protokollets — att bemöta en del saker. Det intressanta är att talarna nu är på glidning för att inte säga vild flykt från sina principiella ståndpunkter. Herr Sveningsson gled helt ifrån den principiella frågeställningen. Han sade också att han inte känt sig tvångsanslu ten till RLF. Men det är ju ingen som över huvud taget har diskuterat på det planet! Vad vi har slagit fast är att RLF använder kollektivanslutningsmetoden för bönderna, i varje fall för dem som levererar mjölk. Då inträffar exakt samma situation som vid kollektivanslutning av fackföreningsmedlemmar till socialdemokratiska partiet. Om herr Sveningsson möjligen menar att det finns en principiell skillnad mellan kollektivanslutning till politiskt parti och kollektivanslutning till en organisation, då tror jag att det är en ekvilibristik som ingen här klarar av att reda ut. Det är ju kollektivanslutning som metod som vi kritiserar och diskuterar. Man vet att på det politiska planet är den klar då det gäller socialdemokratin. Man har under åratal försökt dölja att man använder samma metoder på borgerligt håll. När vi påpekar detta börjar glidningarna. Man vill försöka ingjuta den uppfattningen att det är på en annan nivå diskussionen ligger. Jag har, herr talman, två gånger bett att få besked från moderata samlingspartiet om man använder kollektivanslutning av familjemedlemmar, vilket en statsvetare har sagt till mig. Man moltiger men är ändå uppe och käbblar om kollektivanslutning till socialdemokratin. Om något är osnyggt — för att hålla mig till den borgerliga terminologin — måste det väl vara att en familjefar släpar in hela familjen och kollektivansluter den. Så värnlösa måste familjemedlemmarna vara — relativt sett jämfört med fackföreningsmedlemmar — att de har mycket mindre chanser att vara självständiga individer. Allt detta blottar avsikten i denna debatt. Herr Axel Andersson höll, som redan framhållits, ett mycket olyckligt anförande, fyllt av missförstånd. Enligt honom skulle jag ha sagt att en fackförening med 90 procent folkpartister var ett bevis för kvalificerad omdömeslöshet. Jag tror att man måste vara redak tör för att hitta på någonting sådant. Vad jag sade var, att det kunde tänkas ett fall där det fanns 90 procent folkpartister i en fackförening och att man då över huvud taget inte skulle försöka med en kollektivanslutning till socialdemokratin. Man skulle inte göra ett försök ens. I ett senare sammanhang — om jag nu minns rätt — framhöll jag emellertid, att det fanns en relation mellan initiativ till kollektivanslutning till socialdemokratin och den verkliga politiska orienteringen. Då tror jag att jag antydde något om att sådana relationer inte fanns att folkpartiet skulle kunna mobilisera upp 90 procent av en fackförenings medlemmar. Men detta om omdömeslöshet rörde uteslutande att en fackförening i ett sådant fall skulle ta initiativ till kollektivanslutning, vilket måste sägas till protokollet. Jag skall strax återkomma till herr Axel Andersson i ett annat sammanhang. Herr Kristiansson kom rätt i frågeställningen mot slutet av sitt anförande och fel från början. Det vill jag med tanke på protokollet konstatera. Jag skulle ha sagt att det förelåg kollektivanslutning till centerpartiet — sedan kom han mycket riktigt in på RLF. Jag vill att det inte skall råda något tvivel om vad jag sagt på denna punkt. Men i samma ögonblick som jag rättar herr Kristiansson har han inte längre någon fotapall att stå på. Inte heller han bestred vad herr Wanhainen och herr Kilsmo har bekräftat, nämligen att centerpartisterna i denna riksdag som politiker sedan gammalt sanktionerar ett system inom bonderörelsen som i princip är detsamma — alltså kollektivanslutning — som inom arbetarrörelsen. Till herr Kilsmo vill jag säga att hans inlägg var angenämt därför att Kilsmo alltid är Kilsmo och kan erkänna ett faktum även när det bär emot ur strängt partipolitisk synpunkt. Tänk, om herr Kilsmo hade sagt detta för några år sedan, då hade vi kanske sluppit debatten i dag! Detta är inget klan der utan en tacksamhetens tanke om en renhet i debatten som vi måste ha i kammaren för att vi skall trivas riktigt bra. Herr Kilsmo använde emellertid fel ord. Han sade: Detta är tvångsanslutning. Och då är vi inne på den andra kärnfrågan i debatten. Det är inte tvångsanslutning. Vem som helst kan reservera sig när beslut om kollektivanslutning fattas. Gör han det inte då kan han — eller hon — återkomma när som helst och göra det. Herr Kilsmo talar om kurage, tryck och mycket annat. Om jag inte har fel, är herr Kilsmo och jag fullständigt överens om att sådant förekommer i alla sammanhang, överallt. Skulle det vara så märkvärdigt, om man inom den rörelse som företräder de i alla tider och även i dag mest eftersatta är piskad till att mobilisera upp solidaritetstanken så hårt som möjligt? Herr Kilsmo konstaterar att det brister i solidaritetsvilja och insikter inom fackföreningsrörelsen, men det är ju bara ett belägg för att de aktiva kadrerna måste ta i så mycket hårdare. Men är det inte så överallt? Vad skulle det finnas för skillnad mellan fackföreningsrörelsen och vilket parti som helst? Det parti som kommer ganska helskinnat undan när det gäller den egentliga kollektivanslutningen är folkpartiet. Vi får kanske om någon dag veta hur det riktigt går till inom detta parti när det gäller tryck och påverkan. Men vi kan ju ändå föra i åminnelse Bertil Ohlins skrivelse för några år sedan, i vilken han vädjar till det ledande skiktet i samhället om särskilda anslag. Då ser vi, som herr Pettersson också erinrade om, att det finns samhörighet mellan folkpartiet och den grupp i samhället som av tradition hårdast har slagits emot arbetarrörelsens intentioner när det gäller solidaritet o.s. v. Det är då dags att besvara herr Richardson på följande sätt: Herr Richardson menar att det har tillkommit en rad nya fackliga organi sationer som är politiskt neutrala, vilket naturligtvis skulle vara ett föredöme. Han menade också att detta borde vara arbetsmodellen för oss. Men, herr Richardson, nu är vi inne på ett intressant tema. LO har funnits i trekvarts sekel innan det blev någon tjänstemannarörelse. I denna nya rörelse avgränsade man sig till dem som fanns innanför kontorsdörren, ty de var de privilegierade på lönemarknaden, Det låg naturligtvis ingen upphöjd social ambition bakom denna strävan. Så tyckte akademikerna att de skulle organiseras på allvar, och de skapade en egen fålla utöver TCO-fållan. Vad skedde? Det byggdes upp ett organisationssverige, där <privilegiesamhället kodifierades i organisationsapparaten. Det är klart att de som har arbetat på detta sätt inte har samma intresse av partipolitiskt engagemang som den grupp i samhället som har varit först hunsad och sedan och fortfarande illa behandlad relativt sett. Man kan därför kosta på sig politisk neutralitet, men om herr Richardson inbillar sig att dessa nya organisationer inte sysslar med politik, så vill jag framhålla att detta är fel. Dessa sysslar nog också med partipolitik på sitt sätt, om inte formellt och direkt, ty den som t.ex. bara försvarar den privilegieordning som råder på lönemarknaden har ju tagit ställning i en grundläggande samhällspolitisk fråga. Jag menar följaktligen att hela det sätt på vilket herr Richardson konstruerar frågeställningar blir oriktigt. Om jag skall generalisera i stort sett, herr Richardson, är den historiska sanningen att det har funnits fina inslag från folkpartiets och det gamla frisinnade partiets sida under årtionden särskilt på den politiska demokratins område. Men folkpartiet har ju arbetat med kollektivanslutning till statskyrkan. Detta parti har, herr Richardson, uppfattat de stora inkomsttagarna med goda positioner som det ledande skiktet i samhället. Detta parti har syste matiskt under ett par årtionden gjort allt för att knäcka lusten hos det svenska folket att betala skatt — de skatter med vilka vi skall ordna en ordentlig social kultur här i landet. Först på senare tid har man varit tvungen att ge upp eftersom svenska folket i längden inte velat gå på denna linje. Jag har således inte alls denna upphöjda föreställning om folkpartiet som en stor social reformator, särskilt inte när det gäller att komma till rätta med privilegieförhållandena i vårt samhälle. Jag vill, herr talman, sluta med att slå fast följande. År efter år har våldsamma angrepp skett på arbetarrörelsen för dess arbetsmetoder. Granskar man det hela närmare, får man veta att det på borgerligt håll arbetas med i princip samma metoder. Det kan inte vara fråga om annat än en politisk attack. Genom detta konstaterande har frågan fått rätt dimension. Låt mig allra sist få anföra några ord, kanske närmast till herr Richardson. Om vi kan bryta ned detta system på lönemarknaden — den skiktning som jag har talat om — och få en vettig ordning på detta område, är jag övertygad om att svensk fackföreningsrörelse då i olika avseenden skulle anpassa sina arbetsmetoder härtill. Får vi ett nytt samhälle och en ny social kultur, kommer vi kanhända överallt i vår politiska värld att få mindre av tryck och bindningar. Kanske får vi ett samhälle, där varje individ fritt kan ta ställning. Nu är vi på grund av samhällets utseende dömda att arbeta ungefär som vi gör. Följaktligen förstår herr Richardson, att detta med kollektivanslutning icke är någon religion för mig. Kvar står alltfort frågan — den svarar ingen av herrarna på, och det är för resten bara herrar som har talat här: Vill ni besluta — detta är ju en lagbeslutande församling — att förbjuda fackföreningar att organisera kollektiv anslutning? Svarar ni ja på den frågan, får vi en debatt om vad ni menar med frihet. Vill ni inte ta det steget, kan vi inte uppfatta alla dessa attacker i riksdagen som annat än politiskt-taktiskt betingade manövrer. Ni gläds med andra ord över att ha kollektivanslutningen att käbbla om. Det är ett faktum att många socialdemokrater har funderat över om vi skall ge borgerligheten denna chans genom att behålla koliektivanslutningen. Men då är man inne på en mycket praktisk partipolitisk bedömning.

Herr talman! Med hänsyn till! protokollet vill också jag fresta kammarens tålamod. Jag lovar dock att inte göra det lika länge som herr Yngve Persson. Herr Persson sade att jag gjorde en felsägning i mitt förra anförande. Det är möjligt att jag gjorde det i avsaknad av manuskript, och jag beklagar det i så fall. Jag förbehåller mig emellertid rätten att ändra, eftersom det måste framgå att det var en felsägning. Därmed hänger naturligtvis herr Yngve Perssons angrepp på mig i luften, men den fadäsen får han råka ut för, när han medvetet vill utnyttja en felsägning.

Jag hoppas att herr Yngve Persson är överens med mig om denna syn. Vi har inte diskuterat — och det finns ingen anledning att diskutera — vilka principer som tillämpas vid facklig anslutning på respektive håll. Till slut ett par ord beträffande herr Yngve Perssons sista fråga, också det med hänsyn till protokollet. Jag är inte svarande där, herr Persson. Jag har aldrig krävt något förbud, och därför har jag ingen anledning att svara.

Herr talman! Jag hade liksom herr Yngve Persson tänkt låta mitt förra anförande vara det sista — på den punkten har vi alltså samma uppfattning — men den groteska förvrängning av den historiska verkligheten som herr Persson gjorde sig skyldig till uppkallade mig till en kort replik. Påståendet att den liberala rörelsen skulle ha samverkat med dem som bekämpat arbetarrörelsen är något fullkomligt vettlöst. Arbetarrörelsen var till en början liberal, och jag erinrar om att de 40 år som liberalismen och socialdemokratin samverkade mynnade ut i den Edénska ministären som genomförde allmän och lika rösträtt och lagen om åtta timmars arbetsdag. Ytterligare en synpunkt till slut. Herr Persson sade att tjänstemannaorganisationerna sysslar med politik. Det finns anledning att erinra om TCO:s remissyttrande 1950, då den här frågan behandlades mycket utförligt. Till det yttrandet hänvisade TCO 1965; jag vill minnas att det var då. Där framhålls att TCO anser det värdefullt att de enskilda medlemmarna i TCO är politiskt verksamma men att TCO såsom organisation klart tar avstånd från varje partipolitiskt ställningstagande. Frågan som vi har diskuterat här i dag kan ses från två olika synpunkter, från den fackliga rörelsens sida och från de politiska partiernas sida. Jag har konsekvent framhållit att jag ser den från de politiska partiernas sida, och jag har sagt att den fackliga sidan är en intern angelägenhet som vi här inte kan lägga oss i. De politiska partierna utgör emellertid — i all synnerhet efter det att det statliga och kommunala partistödet kommit till — en integrerande del av vårt politiska system och måste av den anledningen kunna vara föremål för en allmän politisk debatt.

Herr talman! Jag vill endast upprepa min fråga till herr Yngve Persson: Vilket belägg har herr Persson för sitt påstående att reservationsrätten används flitigt? Är det fråga om procent eller promille? Fram med siffrorna!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

Den är alltså, för att citera herr Richardson, en intern facklig fråga. Men då borde den i rimlighetens namn vara avförd från detta forum i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr Persson ärligt deklarerade att han inte hade några siffror. Jag noterade också att herr Persson sade att det till och med i hans närvaro vid ett fackföreningsmöte funnits någon som hade kurage nog att stiga upp och anmäla reservation. Jag vill inte kommentera detta. Jag vill bara rädda det åt protokollet.

Herr talman! Även här framgår det av utlåtandet och reservationen att utskottet inte har varit fulltaligt vid behandiingen, vilket beror på Nordiska rådets sammanträde, som jag sade i anslutning till föregående ärende. Förslaget om införande av kvinnlig tronföljd har behandlats och diskuterats här i riksdagen årligen under ganska lång tid. Från moderata samlingspartiet har också i år framförts förslag härom för att tydligt och klart markera att vi håller fast vid vår uppfattning om kvinnlig tronföljd. Det är inte möjligt att i debatten om kvinnlig tronföljd plocka fram nya argument eller synpunkter; det kan klart och öppet deklareras. Det finns ännu mindre möjligheter därtill i detta än beträffande det närmast föregående ärendet. Det kan inte vara någon mening med att plocka fram de gamla kända argumenten. För min del skulle det mycket väl kunna räcka med att hänvisa till tidigare gjorda uttalanden, och jag har inte för avsikt att hålla något längre anförande. Men det är så med dessa årligen återkommande ärenden att vi ändå vill göra något uttalande. Efter de uttalanden som förekommit i olika sammanhang har nog alla tidigare tarkar om en eventuell förändring av statschefens ställning nästa gång det blir aktuellt med ett tronskifte lagts åt sidan. Hos dem som makten har råder säkert en ganska enig uppfattning om att kronprinsen, som nästa år fyller 25 år, när den tiden är inne skall efterträda Hans Majestät Konungen och övertaga hans höga ämbete. Kronprinsen har länge utbildats och utbildas dagligen för att väl kunna fylla denna höga kommande uppgift. Här kan endast framhållas vad som är skrivet i årets motion, nämligen att vår monarki är fast förankrad hos svenska folket och att det även bör lämna utrymme för kvinnliga regenter. En kvinna kan lika väl som en man utöva deita ämbete och inga starka skäl kan åberopas mot att en kvinna bekläder statschefsämbetet. När det till synes har blivit en stabilisering i uppfattningen om statschefens ställning borde man kunna godta att här infördes kvinnlig tronföljd. Vi vet alla att arvsföljden hänger på en mycket skör tråd. Som vi har sagt tidigare är det verkliga förhållandet att en generation är borta i den naturliga arvsföljden. När det nu, som vi ofta får erfara, är mycket starka krafter som vill ha kvar monarkin och vad därtill hör, borde man också kunna godtaga införandet av kvinnlig arvsrätt till kronan.

Trots att jag inte är särskilt tilltalad av den ordningen, kan ändå en jämförelse med vårt sydliga grannland Danmark vara tillåtet. även om uppfattningen i vårt land har förändrats kan här nämnas att socialdemokratiska partiet i Danmark efier andra världskriget strök partikravet om republik. År 1953 infördes i Danmark efter grundlagsändring kvinnlig tronföljd, och där har man efter det beslutet inte det bekymmer som vi har — att den dag lätt kan komma då vi inte har någon arvtagare till kronan. Det finns ingenting som talar emot att det i fråga om arvsrätten till kronan kan och bör bli en viss jämlikhet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 som innebär förslag om full kognatisk tronföljd utan att byta ut den rådande successionsordningen i första led, och att denna fråga kommer under behandling i grundlagberedningen.

Herr talman! Jag skulle ha kunnat instämma helt med herr Ferdinand Nilsson om han kommit till en annan slutsats. Jag trodde att han skulle yrka bifall till utskottets hemställan. Med detta ärende är det på samma sätt som med det tidigare ärendet. Det har ofta varit uppe, och vi behandlade det senast 1969. Därvid avvisade riksdagen motionerna under hänvisning till grundlagberedningens arbete. Herr Ferdinand Nilsson sade att grundlagberedningen kommer att ta upp dessa frågor.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 att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen.

Herr talman! Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt har, som framhålles i utskottsutlåtandet, behandlats vid de tre senaste riksdagarna. Det vittnar om att frågan för åtskilliga ledamöter framstår som väsentlig och att den ännu inte fått en helt tillfredsställande lösning. Då den emellertid ventilerades ganska ingående så sent som i november månad förra året skall jag inte nu gå in på någon längre sakdiskussion. Utskottsmajoriteten har denna gång inte ställt sig helt avvisande till en utvidgning av rösträtten, men utskottets skrivning är så försiktig och oklar att man inte med säkerhet kan veta vad den egentligen syftar till. Utskottet hemställer att riksdagen för Kungl. Maj:t skall ge till känna som sin mening vad utskottet anfört. Försiktigare kan man knappast skriva. Riksdagen skall inte ens framställa en begäran eller anhållan. Vad är det då riksdagen skall ge till känna? Jo, att en förutsättningslös prövning av möjligheten att vidga den krets av utlandssvenskar som kan delta i val till riksdagen bör ske inom den valtekniska utredningen. Det är inte, förefaller det mig, möjligt att få full klarhet i vad detta egentligen innebär. ”En förutsättningslös prövning av möjligheterna att vidga den krets av utlandssvenskar” etc. — skall det tolkas som en viljeyttring från riksdagens sida, innebärande att kretsen av utlandssvenskar bör vidgas? I så fall borde man allt ha uttryckt sig något klarare. Då utskottet intagit denna tveksamma och oklara hållning har folkpartiets representanter i konstitutionsutskottet hållit fast vid sin tidigare principiella ståndpunkt, nämligen att rösträtt skall tillkomma varje svensk medborgare som någon gång varit kyrkobokförd i riket. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Den som då och då kommer i kontakt med svenska medborgare som vistas utomlands, kan inte undgå att notera att det råder en känsla av bitterhet och otillfredsställelse över nu gällande regler för rösträtten. Senast fick utrikesutskottet del av sådana synpunkter vid sitt besök i Canada under förra hösten. Utskottsmajoriteten har enats om en skrivning, enligt vilken utskottet föreslår en förutsättningslös prövning av möjligheterna att vidga den krets av utlandssvenskar, som kan delta i val till riksdagen. Jag vill fästa uppmärksamheten på ordet ”vidga”. Det innebär alltså att utredningen icke skall slå fast status quo, utan att utredningen skall gå vidare, längre än till status quoläget. Det kan innebära ett bifall till herr Martinssons motion om tio års kvalifikationstid; det kan innebära ett bifall till tanken att den som någon gång varit kyrkobokförd i Sverige skall ha kvar sin rösträtt. Det är över huvud taget ett vitt fält som här öppnar sig. Det är med hänsyn till denna — som vi uppfattar det — positiva skrivning som jag har velat förena mig med utskottsmajoriteten i detta sammanhang. Jag vill tillägga — och jag röjer väl därmed ingen hemlighet — att vi under utskottsbehandlingen också fått försäkran om att skrivningen skall tolkas på det sätt jag nu sagt.

Herr talman! Jag har varit djärv nog — eller kanske optimistisk nog — att komma tillbaka med den motion jag väckte föregående år om sekretesskydd för vallängd efter förrättat val. Optimismen var väl närmast knuten till den förhoppningen att man inför det kommande valet, där tre val skall förrättas på en gång, kanske skulle ha kunnat göra en omprövning av ställningstagandet inom konstitutionsutskottet. Mina förhoppningar kom emellertid på skam; de var väl för djärva. Det är möjligt att man redan är i full gång med att avpricka vallängderna ute i bygderna, och då är det kanske för mycket begärt att söka få en meningsyttring i riksdagen som skulle kunna leda till en ändring av detta system. Jag har i motionen framhållit — jag skall fatta mig kort — att det är angeläget med ett högt valdeltagande i ett demokratiskt land men att det också är angeläget att valdeltagandet sker utan någon som helt insyn eller påtryckning från någon grupp. I stort sett är det välbeställt med detta i vårt land, men det finns någon lucka. En sådan är, att man efteråt kan se huruvida vederbörande har röstat eller inte och kanske därav dra vissa slutsatser. Nu finner jag i utskottsutlåtandet att man över huvud taget inte har diskuterat den här motionen i konstitutionsutskottet. Jag läste utlåtandet flera gånger innan jag blev på det klara med vad som var referat och vad som var tyckande från utskottet. Jag har kommit till den slutsatsen, att man inte haft nå gon egen mening inom konstitutionsutskottet utan direkt refererat gamla ståndpunktstaganden. Det måste väl vara enbart inom det ärevördiga konstitutionsutskottet som man kan tillåta sig en sådan nonchalans. Det är intressant att blicka framåt i tiden och ställa frågan hur utskottet skall bete sig om till äventyrs en sådan här sak skulle komma upp efter tio år. Man kan rimligen inte gå tillbaka till år 1970 och se vad utskottet hade för uppfattning då, utan man får slå i läggen ytterligare tillbaka i tiden. Kanhända kommer denna epok att framstå såsom den tid då konstitutionsutskottet — åtminstone i vissa frågor — inte hade någon mening alls. Jag har därför självfallet ingen anledning att i det här ärendet söka sak med detta utskott. Jag vill bara konstatera att de referat man har gjort, av vilka framgår att vallängden måste vara en offentlig handling, går något vid sidan av mitt krav. Jag har aldrig ifrågasatt att vallängden skall vara offentlig före valet eller att den måste vara offentlig vid valet, vid såväl den preliminära som den definitiva sammanräkningen, men jag har ifrågasatt det tredje steget: huruvida den behöver vara offentlig efteråt. Jag tror inte heller att det finns stora risker för att något fusk skulle förekomma, som inte skulle kunna bli uppklarat utan den insyn vi har i dag. Jag är medveten om att man behöver ha en kontroll. Det behöver också finnas möjlighet för vederbörande väljare att ta reda på huruvida hans röst är avprickad. Men de kraven bör kunna tillgodoses på annat sätt än genom att sända tillbaka vallängden för allmän insyn. Herr talman! Jag kan inte finna an nat än att det ställningstagande — om man nu skall kalla det ställningstagande — som konstitutionsutskottet med denna skrivning givit uttryck åt är den obotfärdiges förhinder. Herr talman! Jag har intet yrkande.

Herr talman!

Missnöjet har tidigare i olika sammanhang luftats här i riksdagen, senast vid interpellationsdebatten i förra veckan. I motionerna har detta missnöje i viss mån fått en konkret form. Det påtalas där att den blivande propositionen inte har föregåtts av den förutsättningslösa och allsidiga utredning som hade varit önskvärd. Det är alltså procedurfrågan, som motionärerna egentligen har riktat sig mot. Offentligheten har hittills fått nöja sig med de relativt knapphändiga upplysningar om denna reform som lämnats i finansplanen och av finansministern i olika föredrag utanför riksdagen. I tvenne avsnitt har visserligen betänkanden avlämnats, som har varit ute på remiss, nämligen dels familjeskatteberedningens betänkande i fjol, dels kapitalskatteberedningens betänkande, där remissförfarandet i dagarna har avslutats. Det är gott och väl.

Det angår ju oss alla. Den socialdemokratiska partistämman i höstas fick motta viss redogörelse. En del har ytterligare läckt ut, men hela kapitlet om marginalbeskattningen, som spelar en så avgörande roll för mellangrupperna, ligger ännu så länge fördolt bakom =<:finansdepartementets mörkläggningsgardiner. Det talas om lättnader, men det talas inte om vem som skall betaia. Bakom dessa mörkläggningsgardiner vilar också den ökade kommunala skatteutjämning, varom antydan har lämnats i finansplanen. Vi har fått reda på att kommunalskatteavdraget skall försvinna och att nya skatteskalor kommer att föreslås. Man har också talat om att rasera de påstådda skattesubventionerna åt hemmafruar som arbetar med hem och barnuppfostran. Vad vi har funnit anledning att klandra är den bristande informationen och det uteblivna remissförfarandet i fråga om högst betydelsefulla avsnitt av hela skattekomplexet. Jag konstaterar detta men tar därmed givetvis inte ställning till de förslag som lär komma i nästa månad. Att motionärerna och reservanterna låtit sin kritik mot skattereformens handläggning utmynna i yrkandet om tillsättande av en expertkommitté under medverkan av arbetsmarknadens parter kan måhända förefalla ovanligt och främmande, jag medger det. Det har berott på att tiden är så knapp att ett allmänt remissförfarande inte skulle kunna medhinnas före riksdagens ställningstagande. Den föreslagna expertkommittén skulle enligt vår åsikt fungera som något slags ersättning för remissförfarandet och ge riksdagen en sakkunnigbedömning av hela skattefrågan, insatt i dess samhällsekonomiska sammanhang och under hänsynstagande till verkningarna på prisnivå och valutastabilitet. Ett slags vise män, förslagsvis fem Ang. den planerade skattereformen m.m. vise män, skulle engageras för uppgiften på sält som mycket ofta förekommer i utländska parlament. Det skulle nog inte skada med en bedömning av skattefrågorna från sådana utgångspunkter. Där måste penningvärdet rimligen också komma med i bilden. Tidigare har vi haft parlamentariska utredningar i sådana frågor. Senast så skedde var när den allmänna skatteberedningen arbetade. Det är beklagligt, tycker jag, att det förslag som den avgav i sitt betänkande år 1964 aldrig kom på riksdagens bord. Där fanns konstruktiva lösningar som skulle ha gjort hela vårt skattesystem smidigare. Frågan om en skattereform för fysiska personer är enligt min mening så viktig att den inte bör lösas i stridens tecken utan i samarbete mellan de demokratiska partierna och under hänsynstagande även till minoriteten i samhällslivet. Halva svenska folket är trots allt inte socialdemokrater. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1 och 2 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Den planerade skattereformen påstås bli den mest genomgripande omläggningen på skatteområdet i vår tid. Finansministern har vid upprepade tillfällen sagt att reformen kommer att ställa svenska folket på det största solidaritetsprov som det någonsin mött. Det har varit regel i vårt land att sådana stora reformer förbereds av en parlamentarisk utredning, vars förslag remissbehandlas innan regeringen tar ställning och avlåter proposition till riksdagen. Så har skett också i detta fall, säger utskottsmajoriteten och pekar på två utredningar som det kommande regeringsförslaget bygger på, nämligen familjeskatteberedningen och kapitalskatteberedningen, vilkas betänkanden remissbehandlats i vanlig ordning. Av allt att döma kommer emel lertid den blivande skattereformen att innehålla mycket som inte har behandlats av dessa båda utredningar: för det första en minskning av låginkomsttagarnas skattebörda inte bara när det gäller den statliga utan också när det gäller den kommunala skatten, för det andra ett slopande av kommunalskatteavdraget, och för det tredje en kraftig höjning av mervärdeskatten och kanske åtskilligt annat. Sedan får man inte glömma ett par saker. Familjeskatteberedningens förslag byggde på förutsättningen att det totala uttaget av direkt skatt skulle vara oförändrat. Detta begränsade i hög grad beredningens möjligheter att finna realistiska lösningar. Om beredningen haft ett utrymme på 3 å 4 miljarder, som momshöjningen kommer att ge, att röra sig inom hade beredningen med all säkerhet kunnat redovisa helt andra resultat. Kapitalskatteberedningens förslag bygger på ett oförändrat inkomstskattesystem. De ändringar i fråga om inkomstskatterna som redan aviserats gör att kapitalskatteberedningens förslag på åtminstone en väsentlig punkt, som gäller kopplingen mellan inkomstoch förmögenhetsskatt, redan är överspelat. Inom mittenpartierna anser vi därför att det funnits fog för att förbereda den samlade skattereformen genom en parlamentarisk utredning som naturligtvis i de delar som behandlats av tidigare utredningar hade fått bygga sitt arbete på vad dessa gjort. Om finansministern, i motsats till vad vi anser, inte funnit det nödvändigt med en parlamentarisk utredning, borde i varje fall den utredning som skett inom finansdepartementet — ty en sådan utredning har naturligtvis förekommit — ha sammanfattats i en departementspromemoria som sänts ut på remiss. Genom ett sådant förfarande hade hela problemkomplexet fått en belysning som nu saknas. Med det tillvägagångssätt som finansministern valt — med en fullständig avskärmning av propositionsförberedelserna inom departementet och en av finansministern = själv utportionerad mycket sparsam och ofullständig information — beskärs oppositionens möjligheter att utforma genomtänkta motförslag genom att oppositionen i det längsta undanhålles väsentliga delar av det utredningsmaterial som finns. Genom denna handläggning från regeringens sida har den offentliga debatten i skattefrågan — en debatt som man givetvis inte kan undgå i en så viktig och för hela folket angelägen fråga — måst föras på ett otillräckligt faktaunderlag och därigenom i stora delar blivit osaklig och många gånger fått en onödigt olustig prägel. Från folkpartiets och centerpartiets sida har vi ansett det angeläget att i samband med behandlingen av bevillningsutskottets betänkande nr 5 ge uttryck åt vår kritiska syn på regeringens hittillsvarande handläggning av skattereformen. Vi har gjort detta genom att till betänkandet avge ett särskilt yttrande. Däremot kan vi inte biträda det yrkande som moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet ställt i reservation nr 1. Att i slutskedet av propositionsarbetet — där lagrådet brukar komma in när det gäller lagpropositioner — som en extra instans skjuta in en expertkommitté, där dessutom <arbetsmarknadens parter skulle vara representerade, är en anordning som är helt främmande för svenskt statsliv. Den är enligt vår mening också olämplig därför att den skulle begränsa riksdagens möjligheter att förutsättningslöst granska regeringens förslag. Å andra sidan kan vi inte ansluta oss till den motivering som anförts i utskottets yttrande för avslag på motionen. Vi kommer därför att vid voteringen om reservation nr 1 lägga ned våra röster. Vad beträffar reservation nr 2 anser vi det självklart att alla schablonavdrag kommer att omprövas i samband med den genomgripande skatteomläggning som föreslås och att en särskild framställning i detta syfte till Kungl. Maj:t är onödig.

Herr talman! Även jag kan instämma med herr Tistad på en punkt, nämligen när han säger att den expertkommitté som har föreslagits av dem som står bakom reservation nr 1 är helt främmande för våra svenska förhållanden, vilket skulle göra det omöjligt för riksdagen att förutsättningslöst pröva de förslag som Kungl. Maj:t lägger fram. Jag hävdar således att reservation nr 1 egentligen inte har något innehåll som vi kan ta på allvar. Jag kan nämligen inte tänka mig att moderata samlingspartiet verkligen önskar en expertkommitté som skall förta partiet dess möjligheter att i riksdagen ändra på den proposition som Kungl. Maj:t så småningom kommer att lägga fram. Det är ändå så att det är riksdagen som skall pröva Kungl. Maj:ts förslag och riksdagen har, om inte god tid så ändå viss tid på sig. Ledamöterna i utskottet från de olika partierna har möjlighet att också i utskottet lägga fram ändringsförslag, utan att det finns motioner bakom. Det finns alltså stora möjligheter att behandla dessa frågor. Det är inte så enastående i den svenska skattelagstiftningens historia att man lägger fram förslag som inte blivit remissbehandlade. Två av ingredienserna i det kommande skatteförslaget har blivit remissbehandlade genom kapitalskatteberedningen och familjeskatteberedningen. Dessa har alltså behandlat frågorna ur olika synvinklar och lagt fram förslag. Kring detta bygger Kungl. Maj:t, på dessa punkter, upp sitt förslag. Det är en annan sak om man följer eller inte följer de synpunkter som lagts fram inom dessa beredningar. När det gäller överflyttande av skat terna från den direkta sidan till mervärdeskattesidan trodde jag att vi här i riksdagen var tämligen överens om att göra detta. Härom har man talat vid många tillfällen. I motioner och på annat sätt har dessa tankegångar framförts. Vi har fått klart för oss att denna ändring skall komma att ske. Procentsatserna och skatteskalorna är inte klara, men många gånger tidigare har detta inte heller varit klart. Vi vet t.ex. inte hur stort skatteuttaget blir förrän vi får kompletteringspropositionen varje år, genom vilken vi får fram ett exakt skatteuttag. Vi har varit med om slopande av avdragsrätten för folkpensionsavgiften tidigare, utan att detta var föremål för remissbehandling. Är det då så märkvärdigt att vi nu får ett förslag om slopande av kommunalskatteavdraget? Det är alltså inte något säreget som kommer att äga rum denna gång heller. Det är nämligen politiska avvägningar och bedömningar som avgör hur skatteskalorna skall se ut och vidare hur hög uttagsprocenten skall vara på mervärdeskatten. Vi finner alltså för vår del att de förslag som framförts i motioner och reservationer inte har någon uppgift att fylla just nu, utan vi får behandla denna proposition i vanlig ordning, med vanlig riksdagsbehandling, i mars månad.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

Herr talman! Jag kan inte riktigt förstå de betänkligheter som herrar Tistad och Wärnberg har anfört mot tanken på en expertkommitté, som jag ville kalla för den grupp av vise män, som skulle granska det kommande skatteförslaget och ersätta det uteblivna remissför farandet på viktiga avsnitt. Jag kan inte förstå hur en sådan rådgivande kommitté skulle kunna göra det omöjligt — så uttryckte sig herr Wärnberg — för riksdagen att förutsättningslöst pröva frågorna. Jag skulle tro att det snarare skulle bli en förbättring genom att experterna strök under vissa ting, som vore anledning att observera. Jag kan inte heller förstå hur en sådan kommitté skulle kunna betaga oppositionens representanter i riksdagen och bevillningsutskottet deras möjligheter att granska propositionen. Det är riktigt att vi har varit ense om och i princip är ense om att det är en korrekt väg att flytta över en del av skattebelastningen från de direkta skatterna till indirekta. Men det betänkliga tycker jag är att vi inte har fått reda på de procentsatser och skatteskalor det kan vara fråga om. Det har ju viftats med 4 procents och 5 procents höjning, men vi vet ingenting om detta. De anmärkningar i procedurfrågan, som har framförts från oppositionssidan, är berättigade.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson bekräftade att han delade uppfattningen att en överflyttning av skatten till konsumtionsbeskattning var riktig. Han visste bara inte hur många procent det är fråga om. Jag är nästan övertygad om att herr Jacobsson aldrig, när det har gällt en ändring, har vetat hur många procent det skulle bli förrän propositionen lagts på bordet. Detta är alltså inte något undantag. Kungl. Maj:t talar inte om att man skall lägga fram en proposition så småningom och att man då kommer att flytta över så och så många procent från den ena sidan till den andra. Vi har nu fått reda på mycket i förväg som vi många gånger tidigare inte fått reda på när det gällt skattepropositioner. Herr Gösta Jacobsson sade i sitt tidigare anförande att det talas om lätt nader men inte om vem som skall betala. Det var väl ändå ett felaktigt uttryck. Det har talats om lättnader för låginkomsttagare på den direkta sidan, det har talats om att det skall bli skattehöjningar i form av ökad moms, och man har ställt ett solidaritetskrav på de människor som har de goda inkomsterna — att de icke skall begära någon kompensation för den stegring av priserna som momshöjningen innebär. Jag tycker inte att det är något krångligt i detta. Det är bara den exakta procentsatsen man inte vet. Sedan säger herr Jacobsson att det finns utländska parlament som har expertkommittéer, och det vore någonting att ta efter. Men, herr Jacobsson, det är ett fåtal av dessa utländska parlament som har det remissförfarande vi har. Det kanske vore bättre att de ginge över och toge vårt normala remissförfarande. Det är nämligen ganska säreget att något land håller sig med ett sådant. Jag tror alltså att jag i det här fallet skulle välja att ha remissförfarande i vad som inte är direkt politiska bedömningsfrågor. Jag tror inte att ett remissförfarande till en expertkommitté av Kungl. Maj:ts propositioner är särskilt lyckat.

Herr talman! Att det tidigare har förekommit att skatteförslag förelagts riksdagen utan att de har remissbehandlats och att detta förfarande då har godtagits av oppositionen, som strängt taget inte haft något annat val, innebär naturligtvis inte att oppositionen därmed skulle ha givit Kungl. Maj:t någon form av carte blanche att fortsätta på samma väg. I de fall som tidigare förekommit har det rört sig om visserligen i och för sig viktiga men dock begränsade reformer. Nu rör det sig om en samlad skattereform som griper över stora områden av skattesystemet, och då tycker jag inte det är riktigt att åberopa de tidigare fallen som förekommit. Till herr Gösta Jacobsson vill jag säga att en expertkommitté, även om den skulle vara ett fullständigt nytt inslag i vårt konstitutionella system, skulle kunna godtas om den inte dessutom hade inrymt en partsrepresentation. Man måste väl säga att arbetsmarknadens parter i allra högsta grad är parter också när det gäller skattefrågan. Det är just den partsrepresentation i kommittén som skulle binda riksdagens 1edamöter vid bedömningen av skatteförslaget och som vi därför inte kan acceptera.

Herr talman! Då mitt namn återfinns under den till utskottets utlåtande fogade reservationen ber jag att något få motivera denna. Enligt nu gällande bestämmelser må vigsel inom svenska kyrkan äga rum om de trolovade eller en av dem tillhör svenska kyrkan. Likaså må kyrklig vigsel inom annat trossamfund än svenska kyrkan ske om Kungl. Maj:t medgivit att vigsel må förrättas inom trossamfundet och de trolovade eller en av dem tillhör samfundet. Under 1960-talet har här motionerats upprepade gånger för att få till stånd en vidgad vigselrätt för vigselförrättarna såväl inom svenska kyrkan som inom andra trossamfund. Motionerna har regelbundet avstyrkts av första lagutskottet och inte föranlett någon riksdagens åtgärd.

Enligt motionärerna bör denna begränsning till samfund upphävas då dei avgörande måste vara vederbörandes anslutning till kristet samfund. Motionärerna erinrar om de senaste årens glädjande utveckling då de ekumeniska strävandena åstadkommit ett närmare samarbete mellan skilda kyrkosamfund samt mellan svenska kyrkan och frikyrkosamfunden. Utvecklingen har inneburit att de personliga kontakterna mellan medlemmar av olika kyrkor blivit bättre, och det framstår nu som angeläget med en lagändring dithän att medlemskap för någon av de trolovade antingen i svenska kyrkan eller i annat trossamfund blir tillräckligt för att kyrklig vigsel skall få äga rum antingen i svenska kyrkan eller i annat trossamfund. Första lagutskottets majoritet avstyrker även i år motionerna, medan sju reservanter representerande fyra partier stöder motionärerna. Som motivering för sitt avstyrkande hänvisar utskottsmajoriteten till de två nu pågående utredningarna — dels 1968 års beredning om stat och kyrka, dels 1969 års familjelagssakunniga. Det finns då anledning att erinra om att den förra utredningen enligt sina direktiv icke bör ta upp frågor rörande vigsel. Familjelagssakkunniga däremot skall enligt sina direktiv syssla med formerna för ingående och upplösning av äktenskap och därvid bl.a. överväga frågan om införande av obligatoriskt civiläktenskap. Vi reservanter menar emellertid att den av motionärerna föreslagna vidg ningen av vigselrätten ej kan utgöra något hinder för en eventuell reform i dylik riktning. Vidare torde man ha räknat med att de här berörda utredningarna först om åtskilliga år kommer att ge några påtagliga resultat. Vi reservanter anser att det då ej är rimligt att åberopa dessa utredningar som stöd för vägran att vidga vigselrätten på det sätt motionärerna föreslagit. Enligt vår mening föreligger inga principiella skäl mot en ändring. För en ändring talar främst den strävan till ekumenisk samhörighet, som glädjande nog präglar de kristna samfunden i dagens Sverige.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
Herr talman! Jag hör till dem av första lagutskottets ledamöter som yrkar avslag på föreliggande motion. Möjligen kan mitt ställningstagande verka något underligt på den minnesgode kammarledamoten. Jag har ju tidigare vid flerfaldiga tillfällen agerat i detta ärende, och mitt syfte har varit att söka en vidgad vigselrätt för sådana personer inom frikyrkosamfunden som av staten har licensierats för det uppdraget. Jag är ju själv frikyrkopastor, och det kan tyckas att jag borde stödja ett förslag som detta. Men jag har denna gång inte känt att jag borde göra det och vill i korthet redovisa skälen för mitt ställningstagande. Som jag upplever det har frågan beträffande vigsel under senare år knappast klarnat. Snarare har problematiken fördunklats. Vi upplever ju en väldig omstrukturering av vårt folks syn bl.a. på samlevnaden mellan man och kvinna. Denna nya syn påverkar frågan om äktenskap och vigsel. Jag har tyckt mig iaktta skilda trender hos vårt folk. Schematiskt sett är det en trend som går mot en större öppenhet, och här tycks målet vara att sträva efter en registrering av äktenskapen på legal väg. Sedan må de som så önskar söka välsignelse hos borgerlig, kyrklig eller annan myndighet. Samtidigt märker man en konservativ tendens, och den tror jag är tilltagande. Jag använder ordet konservativ utan all värdeladdning och bara som en rent beskrivande faktor. Här har vi en annan trend: stärk äktenskapet! Det är helt naturligt att man är välvilligt inställd till den motion som här har framlagts. När jag har försökt att bedöma denna situation har jag kommit till ungefär följande resultat. Debatten om hur vigseln i det framtida samhället skall ordnas behöver gå vidare. Det som är oklart behöver klarna. Jag upplever det så att någon enhetlighet beträffande inställningen till samlevnad mellan könen för närvarande icke föreligger hos vårt folk. Hur skall folk med ömsesidig respekt kunna leva samman i lagligt reglerade former utan aggressioner trots de skilda tendenser som finns? Det är en stor och betydelsefull fråga. Det är angeläget att vi genom fortsatta samtal över de s.k. gränserna finner en lösning på det. Här har man hänvisat till beredningen om kyrka—stat. Det har meddelats att ett principbetänkande kan komma att bli framlagt redan 1971. Därefter — när förhållandet mellan stat och kyrka reglerats på ett nytt sätt — kommer man att ta upp frågan om vigselrätten. Min bedömning av situationen har då varit att hela vigselfrågan kommer att hamna i ett nytt läge, som ännu inte kan klart förutses. Det är icke möjligt att nu ha någon bestämd uppfattning om hur framtidens kyrkliga och mänskliga relationer lagligt bör regleras. En ganska liten delreform i ett oklart läge — och det är det ju fråga om här — tror jag inte gagnar den sak som man strävar efter. Om riksdagen hade haft förståel se för denna fråga under 1960-talet, så hade den varit ordnad långt tidigare. Så har emellertid inte varit fallet. Varje gång framstötar gjorts, har man avstyrkt bifall till framlagda förslag. Den utskottsdebatt inom första lagutskottet som jag deltog i tydde inte på några ändrade positioner, utan frågan vilar ganska fast. Jag känner inte så stor sympati för den föreslagna reformen i nuvarande läge. Här gäller det en vidgad vigselrätt för kanske framför allt frikyrkopastorer men också för präster. Denna rätt skulle då gälla medlemmar av kristna samfund. Vad är det som för närvarande sker hos vårt folk i religiöst avseende? Är det inte en väldig omflyttning som äger rum, vad gäller människors religiösa ställningstagande? Jag har en känsla av att de etablerade samfunden, såväl de frikyrkliga som vad vi kallar statskyrkan, vacklar eller i varje fall kämpar mot stora svårigheter. Vi upplever hur nya kyrkor växer fram som en följd av den kraftiga invandringen till vårt land, och vi ser med öppna ögon hur det vi kallar sekulariseringen — jag känner inte till något annat ord för att beskriva skeendet — har sin gång i vårt samhälle. I detta sammanhang vill jag gärna framhålla en sak som det är väsentligt att ta hänsyn till när vi skall bestämma om vigselrätten i framtiden, nämligen att det finns en vidgad anonym religiositet. Det finns en stor grupp människor som inte är beredda att ansluta sig till något religiöst samfund men som har ett religiöst, kristet orienterat intresse. Då det gäller att legalisera en förbindelse mellan man och kvinna, som i de flesta fall består under ett långt liv, då söker man kontakt med en representant för den kristna samfälligheten. I detta läge anser jag emellertid inte motionen vara av gott slag. Tidigare har jag framfört tanken att det borde finnas möjlighet för människor att få å ena sidan kyrklig vigsel, å andra sidan en borgerlig vigsel. Jag har medverkat till att vi fått fler förrättare av den borgerliga vigseln med möjligheter till att förrätta den på ett mer inspirerande sätt. Rätt för frikyrkopastorer att viga envar som enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap har jag pläderat för. För mig är detta en principiell fråga. Vigselrätten bör inte vara kopplad till kontrahenternas religion i medlemsmässigt avseende. I den motion som föreligger är den det. Det är fråga om att vederbörande skall ha den kristna bekännelsen och givit ett legalt uttryck för den genom anslutning till svenska kyrkan eller till ett frikyrkosamfund. Jag har den uppfattningen att vigselrätten inte bör bindas till en viss religiös hållning. Den person som staten ger vigselrätt bör enligt min mening få viga envar som har laglig rätt till vigsel. Frågan om vigselskyldigheten, som onekligen kommer in i det här sammanhanget, tar jag inte här upp till diskussion. Det är inte den som är aktuell, den kommer in i ett senare sammanhang. Slutsatsen av detta resonemang har för mig blivit ungefär följande. Jag har icke ändrat den grundhållning som jag tidigare under 1960-talet givit uttryck för här i kammaren, men jag finner läget vara ganska oklart för närvarande. Jag tror att hela frågan snart kommer upp till avgörande. Det kommer att ske under den förra delen av 1970-talet. I det läget anser jag det inte riktigt att jag agerar. Det är riktigare att vi först när allt material finns på bordet och vi har fått föra en offentlig, genomgripande debatt, konkret tar ställning till frågan om hur vigseln skall förrättas. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag — för några kanske något överraskande — ansluter mig till majoriteten i första lagutskottet, som yrkar avslag på den föreliggande motionen. Jag ber att få biträda detta avslagsyrkande.

Herr talman! Det är väl så att vi människor är dynamiska varelser. Vi arbetar inom oss med den problematik som kan vara aktuell för oss. Det verkligt nya, som åtminstone för mig har trätt fram, är att statsrådet Alva Myrdal har låtit meddela att ett principbetänkande kommer att framläggas år 1971. Jag har den tilltron till statsmakterna att sedan den här frågan då reglerats kommer mycket snabbt frågan om vigseln att tas upp till behandling. Det nya är alltså för mig att det är ett mycket kort perspektiv vi står inför. När vi har ett sådant kort perspektiv tycker jag det är riktigare att vänta med en genomgripande debatt och en genomgripande förändring till dess att den nya situationen föreligger. Därför, herr talman, har jag intagit denna ståndpunkt.

Herr talman! Jag skall inte gå in särskilt mycket på själva motionen, även om det vore en hel del att säga om den, men nu har ju argumenten för och emot redovisats. Jag skall bara ta upp den principfråga som herr Sörenson aktualiserat och som jag personligen tycker är mycket intressant. Detta är i och för sig en ganska liten fråga, men den har dock en principiell betydelse. Jag tror det är rätt värdefullt om vi kan klara ut när man bör avstå från att driva ett gott förslag i väntan på ett bättre! Det är egentligen det frågan gäller. Jag skulle för min del själv kunna hålla det anförande som herr Sörenson höll, men jag skulle ändå dra helt andra slutsatser. Jag tror att det gamla kravet på obligatoriskt civiläktenskap har överlevt sig själv. Jag har själv en gång varit en varm anhängare av det. Det var i ett skede då det betraktades som en rättvisefråga, inte minst från de frikyrkliga samfundens sida. Jag tror att ett civiläktenskap som nu införes och görs obligatoriskt skulle innebära ett steg tillbaka i den meningen att det skulle placera en majoritet av det svenska folket i det läget att man skulle både genomgå en akt av regi strering och sedan ha en vigselakt av kyrkligt slag ovanpå. Jag tycker att vi i samverkan mellan staten och trossamfunden har kommit så pass långt att man mycket väl kan tänka sig ett system där den lagligt giltiga verkan av en religiös akt kan erkännas. Herr Sörenson och jag är alltså överens på den punkten. Jag skulle vilja ha ett system där man har obegränsad rätt för svenska kyrkans präster, för frikyrkosamfundens pastorer, för frälsningsarméns officerare och självfallet även för invandrarkyrkornas prästerskap men också för av samhället utsedda officianter att förrätta vigsel för alla svenska medborgare. Jag skulle gärna ha skrivit på en motion med detta syfte, om herr Sörenson hade lagt fram den. Men om man alltså ansluter sig till ett sådant förslag, behöver det innebära att man avvisar en delreform som rättar till en orättvisa som har bestått under flera år? Det är riktigt att majoriteten har avvisat detta förslag under ett antal år under 1960-talet. Jag är inte alldeles säker på att en sak som man tycker är riktig och rättvis förlorar i styrka argumentativt bara av det skälet att en majoritet i riksdagen har avvisat den. Om man ansluter sig till en princip, tror jag man kan göra det även om riksdagen har avvisat den vid flera tillfällen. Det som är intressant i år är att fröken Åsbrink i andra kammaren har anslutit sig till vårt förslag och därmed brutit det i någon mån låsta läge som vi har haft partimässigt. Detta är ju inte alls någon partipolitisk fråga. Jag hade alltså trott att man i år skulle kunna få ett uttalande från riksdagen av den innebörden att den skevhet som har bestått på denna punkt rättades till. Det är fråga om en mycket liten reform. Det har herr Sörenson rätt i, men det är ett steg som markerar att man utjämnar de orättvisor som alltjämt finns just på detta område. Jag tror det vore riktigt bl.a. därför att vi gång på gång konstaterar att unga män niskor som skall ingå äktenskap har kontakt med vigselförrättare utan att någondera parten tillhör det samfund där pastorn i fråga tjänstgör. Detta skapar mycket underliga situationer, som man brukar kringgå genom att antingen tolka bestämmelserna så att vederbörande ändå på något sätt räknas in i samfundets krets eller genom att ”låna” någon präst från annat samfund för att förrätta vigselakten. Jag tycker det är ovärdigt att man i ett modernt samhälle som vårt skall behöva förfara på det sättet. Med det här förslaget skulle man få ett system som innebar att man från statsmakternas sida anslöt sig till det som kyrkorna nu upplever såsom självklart, nämligen ett stort mått av samverkan mellan svenska kyrkan, frikyrkosamfunden och invandrarkyrkorna, till vilka jag i detta fall räknar både de romersk-katolska och de grekisk-ortodoxa församlingarna. Detta är som sagt en liten fråga, men den är av principiellt intresse. Den skär tvärsigenom partierna. Herr Sörenson har en annan uppfattning än jag. Fröken Åsbrink har en annan uppfattning än hennes socialdemokratiska utskottskamrater. Det finns alltså möjlighet för oss att rösta efter vårt personliga skön. Jag tycker det är angeläget att inte avvisa en god om än liten delreform bara därför att ett ännu bättre förslag kan väckas senare.

Herr talman! Herr Sörenson gav i sitt inlägg på ett skickligt sätt uttryck för sin principiella syn på denna fråga. Jag skulle kunna inskränka mig till att biträda hans yrkande men vill ändå tillägga några ord. Herr Schött erinrade om att den här frågan varit före många gånger tidigare och att motionerna alltid har avstyrkts av första lagutskottet vars utlåtanden vunnit riksdagens bifall. Det kan tillläggas att anledningen har varit att frå gan varit föremål för utredning och därför bort komma upp i ett större sammanhang. Läget har varit oklart, sade herr Sörenson. I den mån frågor är föremål för utredning brukar vi gärna vilja invänta förslagen från dem som sysslar med frågorna, för att det på så sätt skall komma fram bättre underlag för besluten här i riksdagen. Om jag skulle tillägga ytterligare några ord, så vore det väl att reservanterna syftar till att klippa av samhörigheten mellan vigselförrättaren och de trolevade på det sättet att ingen av de senare skall behöva tillhöra samma kyrka eller samfund som <vigselförrättaren. Huvudsaken skulle bli att minst en av de trolovade tillhörde något kristet samfund. Det här kan synas plausibelt, men motionärer är ju omättliga. Vi hörde nyss herr Wikström säga att han tycker att det borde finnas en oinskränkt vigselrätt för präster och pastorer. En sådan oinskränkt rätt för prästerna skulle kanske ändå medföra vissa nackdelar. Ju längre vigselförrättaren genom lagstiftningen fjärmas från de trolovade, desto större torde risken bli för att vigselförrättaren vägrar att förrätta vigsel. Det är ganske inte så roligt för de trolovade att bli ställda i den situationen. Vad statskyrkoprästen beträffar har denne för närvarande vigselskyldighet när de trolovade eller en av dem tillhör församlingen, under förutsättning att i varje fall en av de trolovade tillhör statskyrkan. Denna skyldighet för prästen att viga inom församlingen skulle enligt reservanterna nu kompletteras med att prästen skulle ha rätt men icke skyldighet att viga församlingsbor, när åtminstone en av de trolovade tillhör något kristet samfund. Samma utökade vigselrätt skulle även gälla för trolovade utanför församlingen. Även om reservanterna i skrivningen har utmönstrat motionens krav på svenskt medborgarskap, något som i så fall skulle ha blivit ett alldeles nytt in slag i den här lagstiftningen, så kanske även den ordning som reservanterna stannat för onödigtvis komplicerar det hela.

Systemet med civil vigsel är ju inte något nytt och revolutionerande. Det förekommer, som vi vet, i flera kulturländer. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag har inte någon anledning att gå in i någon stor principiell diskussion i frågan om hur vigseln i det framtida samhället skall ordnas. Riksdagen får återkomma till den saken. Jag vill bara framhålla att jag är fullt medveten om att man av vissa premisser kan dra skilda slutsatser. Jag har i detta läge dragit en bestämd slutsats om hur man bör agera, och jag vill bara med stor kraft betona, att jag upplever det så att vi står så långt framme i tiden inför en totalreform, att frågan om en delreform nu minskar i styrka och kraft. Herr talman! En huvudfråga för mig var denna: Det kan inte vara riktigt att medverka i en reform, som stärker ghettomentaliteten så att säga, detta att det är de människor som officiellt bekänner sig såsom kristna som vi skall reformera för, när vi vet att det i vårt samhälle finns så många andra människor med andra värderingar. Jag vill medverka i en reform — generös, positiv och öppen — när vi får ta hela sammanhanget i betraktande. Denna reform berör en så pass begränsad sektor att jag inte kände att jag med gott samvete kunde medverka i den. Därför vidhåller jag mitt yrkande.

Herr talman! Jag vill bara rätta herr Erik Svedberg, eftersom han påstod att jag skulle ha talat för oinskränkt vigselrätt för präster och pastorer. Det gjorde jag verkligen inte, utan jag talade för att präster och pastorer samt de övriga av samhället utsedda officianter som finns skulle ha oinskränkt vigselrätt när det gäller svenska medborgare. Jag gjorde det därför att jag anslöt mig till den tanken att det systemet i framtiden är rimligare än ett obligatoriskt civiläktenskap, som jag upplever som något av ett 20 eller 30-talskrav. Vi har i dag en annan syn på samverkan mellan stat och trossamfund än man hade då. Frågan om riskerna för att vigselförrättare som tillhör svenska kyrkan skall neka att viga berörs inte alls av detta. På den punkten föreslår vi inte någon som helst förändring. Herr Erik Svedberg talade om »den brokiga floran av kyrkliga vigslar». Ja, bakom detta krav finns ju en växlande samkänsla och samhörighet mellan trossamfunden. Vad man än försöker utmåla det som, inte är detta ett uttryck för en mera brokig flora än förut. Det är tvärtom ett uttryck för en växande samverkan. Bara ett ord till herr Sörenson. Jag tycker om det mesta som herr Sörenson har sagt, men utmåla inte vår motion såsom syftande till att stärka ghettomentaliteten, när motionen i själva verket går i annan riktning.

Herr talman! Herr Wikström talade om obegränsad vigselrätt i ett avsnitt i mitt anförande, men det kan ju tänkas att jag missförstod meningen i det hela. Men i vart fall kan man väl utgå ifrån att nästa steg, om det föreliggande förslaget vinner gehör i riksdagen, blir att tänka sig vigselrätten utökad till områden utanför det kristna fältet. Det vore i varje fall rent logiskt att utvecklingen skulle gå i den riktningen. Förr skulle båda de trolovade tillhöra samma trossamfund eller kyrka som vigselförrättaren, men sedan genomfördes den reformen att endast en av de trolovade behövde tillhöra samma samfund som prästen. Nu föreslås detta utökat ytterligare, och man kan väl inte säga att problemet slutgiltigt är löst i och med att motionärerna finge detta förslag genomfört. När man talar om den brokiga floran av vigslar, är det givetvis lagtexten och bestämmelserna man tänker på. För statskyrkoprästen exempelvis tillkommer ju vissa saker när det gäller de personer som bor inom församlingen, vilket jag nämnde tidigare. Vinner detta förslag gehör, tillämpas inte vigselskyldigheten på denna kategori, utan statskyrkoprästen får bara rätt att viga kontrahenterna även om de är församlingsbor. I lagstiftningen tillkommer alltså saker och ting. Kanske det är överord att tala om en brokig flora, men det är i varje fall någonting i den riktningen. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Bara några få ord. Jag brukar personligen vara litet känslig om jag använder ord som på ett felaktigt sätt beskriver en situation. Jag är ledsen att jag använde ordet ghetto. Det var inte någon ond mening bakom detta. Får jag i korthet förklara hur jag tänker. Nu är situationen alltså den att en statskyrkopräst får viga dem som är anslutna till statskyrkan, en frikyrkopastor dem som är anslutna till hans samfund. Vad motionärerna önskar är att tillhörigheten till något av de kristna samfunden skall vara avgörande. Man vidgar alltså kretsen, men samtidigt är det fråga om en viss cirkel inom vilken man rör sig. Jag är medveten om att det i vårt samhälle finns många människor som har andra värderingar och som inte är beredda till ett personligt engagemang. Jag ville så gärna medverka till en reform som förde in allt i ett sammanhang.

Herr talman! Som utskottsreservant i detta ärende ber jag att få säga några ord. Jag utgår från att motionärer i ärendet återfinns på talarlistan senare, och därför kan jag fatta mig kort. Alla är vi utan tvekan överens om att likhet inför lagen är en av de viktigaste rättsprinciperna i vårt samhälle. Det gäller emellertid att tillse att denna princip när den förs ut i levande livet får ett reellt innehåll. Härför fordras främst att samma lagar gäller för alla och tillämpas lika vem det än gäller, men också, så långt det nu är möjligt, att ge alla medborgare samma möjligheter att i rättsliga frågor ta till vara sina intressen. Det var i detta syfte som lagen om fri rättegång infördes år 1919 och som sedan 1951 års rättegångskommitté arbetade och år 1958 framlade sitt betänkande med förslag till lag om rättegångshjälp m.m. Denna utredning resulterade inte i någon proposition. Vid 1962 års riksdag motionerades åter om förbättrad rättshjälp. Motionerna föranledde en ny utredning, som i början av år 1965 framlade ett betänkande med reviderat förslag till lag om rättegångshjälp m.m. Trots att detta betänkande vann remissinstansernas gillande har det ej föranlett några förslag från justitiedepartementets sida. Motionärer vid årets riksdag har funnit detta anmärkningsvärt och samtidigt erinrat om att man i Danmark i juni i fjol fått en lag om utvidgad rättshjälp. I årets statsverksproposition aviserar justitieministern en «genomgripande rättshjälpsreform. Utredningen för denna har inletts inom justitiedepartementet. Motionärerna anser helt naturligt att en utredning av ett från principiell synpunkt så väsentligt förslag som det här gäller bör vara parlamentarisk och föreslår därför tillsättandet av en parlamentarisk utredning med uppgift att framlägga förslag angående förbättrad rättshjälp. Utskottsmajoriteten avvisar detta förslag och anser den interna departementsutredningen till fyllest. Vi reservanter kan ej acceptera detta, bl.a. därför att utredningsarbetet avser flera väsentliga frågor som inte alls eller endast i begränsad utsträckning belystes i 1958 och 1965 års förslag. Hit hör den viktiga frågan om rättshjälpsanstalternas organisation, som på längre sikt i hög grad måste påverka de privatpraktiserande juristernas verksamhet. En annan fråga av stor betydelse är den om effektiv kostnadskontroll från det allmännas sida i det nya systemet. Vi reservanter förmenar att dessa frågor har den karaktären att de redan på utredningsstadiet bör prövas av ett organ där företrädare för olika politiska meningsriktningar är representerade. Vi tillstyrker därför förslaget om en parlamentarisk utredning. Då man måste befara att det kommer att dröja avsevärd tid innan förslag om en genomgripande rättshjälpsreform kan föreläggas riksdagen, bör emellertid i avvaktan på en sådan reform som ett provisorium förslag till lagstiftning om ökade möjligheter till fri rättegång i tvistemål föreläggas riksdagen. Herr talman! I detta sammanhang kan jag ej underlåta att som hastigast beröra justitieminister Geijers uttalanden i höstas om rättsläget här i landet. Enligt dessa, sådana de är återgivna i olika tidningsorgan, skulle läget här vara rent kusligt och likhet inför lagen finnas bara på papperet. Rika människor som är skyldiga skulle kunna köpa sig fria med skickliga advokaters hjälp, medan många fattiga skulle dömas oskyldiga o.s.v. Statsrådet Geijer har visserligen dementerat en del av dessa uppgifter. Kvar står emellertid det faktum att statsrådet uppenbarligen är starkt kritisk mot nuvarande bristfälliga bestämmelser om rättshjälp i vårt land.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
Herr talman! Jag ber att få ansluta mig till de sakliga synpunkter herr Schött framfört på motionerna i detta ärende och kan i övrigt fatta mig mycket kort. Jag har behov av att understryka och betona vad herr Schött anförde. Det är verkligen angeläget att hålla vår rättskipning på en hög nivå. Jag vill gärna säga att jag är helt övertygad om att alla partier här i riksdagen har samma grundhållning. Det är en fråga om bedömningar och värderingar hur man skall gå till väga. Det parti jag tillhör har en tradition i detta avseeende. Vi har alltid sökt värna rättssituationen i vårt land, och vi söker fullfölja detta i motionerna 1: 502 och II: 581. Vad vi särskilt har observerat är att det tycks vara så i vårt samhälle att det finns betydande grupper av medborgare som är uteslutna från möjligheten att inför lag få en konkret situation prövad, därför att ekonomiska skäl bildar ett oöverstigligt hinder. Det menar vi icke höra till ett demokratiskt samhälle att en sådan ordning existerar. Därför har vi förordat att här en förändring kommer till stånd. Det är fråga om en provisorisk reform. Vi är alltså medvetna om att det så småningom kommer ett förslag, som kommer att behandla också denna fråga. Då kommer, liksom i förra ärendet, tidsmomentet in. I förra ärendet hade jag klart besked från ett statsråd att en principproposition kommer att framläggas om ett år. Man kan alltså förutse att det ärendet kommer till avgörande inom en mycket kort framtid. Då det gäller det nu aktuella ärendet finns inga sådana besked. Det är därför fullt rimligt att här yrka på en provisorisk reform. Det är detta som skett i den reservation jag har varit med om att underteckna. Jag vill i all enkelhet, herr talman, yrka bifall till reservationen.